Herr talman! Vi har i vårt land under närmare fem decennier haft investeringsfonder; den första lagstiftningen tillkom 1938. Väsentliga förändringar i reglerna för fonderna har givetvis gjorts sedan dess. Den senaste större översynen gjordes 1979, och bestämmelserna har varit oförändrade, med ett undantag: inbetalningskvoten höjdes 1984 från 50 2 till den nuvarande nivån, som är 75 I. De allmänna investeringsfonderna kan användas av aktiebolag, ekonomiska föreningar, sparbanker och ömsesidiga skadeförsäkringsanstalter. Investeringsfonderna är också till skillnad från andra omtalade fonder av frivillig karaktär. En avsättning till allmän investeringsfond redovisas hos företaget som en bokslutsdisposition. Den är för det berörda företaget fördelaktig då den minskar den redovisade vinsten, eftersom avsättningen är avdragsgill vid bl.a. beräkningen av den beskattningsbara inkomsten. För att avsättningen skall vara avdragsgill krävs att ett belopp motsvarande 75 96 av avsättningsbeloppet betalas in på ett räntelöst konto i riksbanken. Som framgått av de tre tidigare anförandena har regeringen nu föreslagit att det belopp som skall betalas in till riksbanken i samband med avsättning till allmän investeringsfond skall höjas från nuvarande 75 9o till 100 96. En majoritet av utskottet tillstyrker regeringens förslag. Som sig bör yrkar de borgerliga i en gemensam reservation avslag på regeringens förslag. Motiven för avslagsyrkandet är två, nämligen att det inte i regeringsförslaget anförts några skäl som kan motivera en förändring av de nuvarande reglerna och att investeringsfondernas framtid för närvarande är föremål för en utredning. Det sistnämnda är riktigt, men däremot är det inte sagt att investeringsfonderna skall upphöra. Frågan diskuteras för närvarande i utredningen om reformerad företagsbeskattning, och något förslag torde knappast bli aktuellt under det närmaste året. Vad sedan beträffar skälen, som kan motivera höjningen, som efterlyses i reservationen vill jag rekommendera reservanterna att läsa propositionen från s. 7, nedersta raden, fram till mitten avs. 9, så hittar ni motiven. Vad där har framförts om förbättringar i fråga om likviditeten och att en större del än hittills av utgifter för investeringar skulle kunna finansieras av riksbanksmedel har för majoritetens vidkommande varit till fyllest för att tillstyrka propositionen. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till betänkandet och avslag på reservationen.

Herr talman! Bruno Poromaa säger att det är fördelaktigt med investeringsfonderna. Jag vill då fråga: Vad är det som är fördelaktigt, när man skall betala in 100 96 och inte vet när man får utnyttja medlen? Poromaa säger att det skall stimulera till att snabbare använda medlen. Har man tänkt ändra bestämmelserna för användandet, eller har man tänkt ha kvar de bestämmelser som nu gäller och som stipulerar att det är regeringen som avgör när pengarna får utnyttjas?
Herr talman! Bruno Poromaa säger att socialdemokraterna inte har sagt att investeringsfonderna skall avskaffas. Men är det riktigt rätt, Bruno Poromaa? Utgick inte socialdemokraterna i sin skatteskiss från att möjligheterna till bokslutsdispositioner skulle tas bort och att investeringsfonderna som en konsekvens av detta skulle försvinna?
Herr talman! För tre år sedan höjde vi avsättningsbeloppet från 50 96 till 75 Jo. Jag vill minnas att ni protesterade mot höjningen då liksom nu. Ni gjorde gällande att tidpunkten var felaktigt vald osv. Det var ungefär samma argument som fördes fram då som nu anförs. Nu när vi återigen föreslår en höjning av avsättningsbeloppet yrkar ni att det inte skall höjas utan bibehållas på den nuvarande nivån, alltså 75 90. Betyder det att ni nu, tre år efter det att avsättningsbeloppet höjts, är beredda att acceptera den nuvarande nivån? Jag kan inte tolka det på annat sätt. Man måste säga att svensk företagsbeskattning är generös jämfört med många andra länders. Den står sig väl vid en jämförelse. Det bekräftades också vid en studieresa som vi i skatteutskottet gjorde för ett år sedan. Jag tror inte heller att den här frågan är av den art som ni försöker göra gällande. I vanliga fall brukar näringslivet reagera på ett sätt som verkligen ger eko — det har man där också resurser till; det har vi sett i många olika sammanhang under de senaste åren, exempelvis vid införandet av löntagarfonder, inför beslutet om engångsskatten, osv. Sedan propositionen presenterades har jag inte märkt någon som helst reaktion från det hållet. Det är dock mycket möjligt att vi inte har blivit kontaktade men att däremot ni har blivit det.

Herr talman! Jag tycker inte det här är platsen och tidpunkten att diskutera den framtida företagsbeskattningen — det får vi tillfälle att göra sedan. Men jag är förvånad över att Bruno Poromaa inte kan inse att stimulansen att göra avsättning till investeringsfonderna måste minska när det införs en regel som innebär att man skall sätta in 100 96 på riksbanken. Det är väl självklart att intresset kommer att bli vida mindre, såvida man inte har helt klart för sig att man inom ett år eller två kommer att göra en investering och då få rätt att utnyttja medlen. Den brännande frågan är alltså när man får utnyttja pengarna. Att kritiken mot förslaget från näringslivet inte är hårdare beror väl på att man inte tvingas att avsätta medel till investeringsfonderna, utan det är frivilligt att göra det. Men eftersom värdet av att företagen på det här sättet har kunnat konsolidera sig ofta har betonats är det beklagligt, tycker jag, att man tar bort den möjligheten. Det har ändå vid många tillfällen prisats att företagen på det sättet har byggt upp en reserv för att möta en lågkonjunktur. Även om läget för näringslivet har varit betydligt bättre de senaste åren vet vi inte när vi kan möta en ny lågkonjunktur, och då kan det kanhända vara bra att ha en reserv att ta till.
Herr talman! Betyder detta att ni efter tre år är beredda att acceptera en avsättning på 100 96, frågade Bruno Poromaa. Nej, det betyder det inte. Det är bara att läsa den motion som vi från folkpartiets sida har skrivit. Vi säger där att vi vill avveckla investeringsfondssystemet på tre år; vi menar att det behövs för att man skall kunna lösa upp fonderna utan alltför hårda skattemässiga konsekvenser. Det som eventuellt finns kvar innestående på konto får då tas upp till beskattning.
Herr talman! Till Kjell Johansson vill jag säga att antingen uttryckte jag mig illa eller också hörde Kjell Johansson fel. Jag frågade om ni var beredda att acceptera den höjning som gjordes för tre år sedan. Ni protesterade ju mot den höjningen, men nu föreslår ni att avsättningsbeloppet skall vara oförändrat 75 96. Investeringsfonderna har haft en stor uppgift att fylla, och har det fortfarande. Skall de avlösas, skall de avlösas av något bättre alternativ. Investeringsfonderna har varit mycket betydelsefulla också från regionalpolitisk synpunkt — det har vi erfarenhet av. Jag tycker att det beslut som regeringen har fattat om användning av investeringsfondsmedlen skulle glädja speciellt Stig Josefson, nämligen att de skall frisläppas i stödområdet och användas också för miljöåtgärder. Partivänner till er alla tre har många gånger ställt interpellationer och frågor till statsråden både om regionalpolitiken och om miljöpolitiken. Tala om för de interpellanterna och frågeställarna att regeringen bl.a. på den här punkten har gjort en lovvärd insats på dessa båda områden!

Herr talman! Vi har i dag att i riksdagen ta ställning till vad regeringen kallar ett utvecklingsprogram, som innebär att vi under åren 1993—1995 och 1994—1996 skall avveckla två kärnkraftsreaktorer. I regeringens energipolitik har ”utveckla” blivit att ”avveckla”. Det ärien säregen värld vi lever, där orden förlorar eller ändrar sin innebörd. Inte att undra på att ett politikerförakt växer sig allt starkare i Sverige och att politikernas anseende är lågt. Birgitta Dahl säger i sin proposition, att kärnkraftsavvecklingen inte får ske på bekostnad av miljön. Uppställda välfärdsmål får inte äventyras. Avvecklingen eller utvecklingen får inte leda till att de relativa energikostnaderna i Sverige ökar och försämrar vår konkurrenskraft. Det låter bra. Men hur är utvecklingen bakom avvecklingen? Utvecklingen är skrämmande.

Arbetet inom energiverket har med ”sinnrika” antaganden utvecklats till en rapport, där det bara kostar drygt 1,5 miljarder kronor att avveckla två reaktorer som producerar el värt drygt 1,6 miljarder kronor per år. Herr talman! En hästhandlare skulle falla i djup beundran för den kalkylteknik, som energiverket utvecklat. Tro't den som vill, men inte gör jag det! Energiverkets rapport, som kom i går och som egentligen borde ha funnits med som underlag för riksdagens bedömning, är ett politiskt dokument mera dikterat av socialdemokratisk maktstrategi än präglat av den objektivitet och självständighet, som vi svenskar i decennier lärt oss att förvänta från våra ämbetsverk. Herr talman! Det är ju faktiskt så, att om någon råkar säga något som inte passar vår ärade energioch miljöminister, tar hon fram hårdhandskarna. Då utgår från hennes Vatikan en bannbulla. En lång rad professorer i teknisk-vetenskapliga ämnen, som talat om kärnkraftens miljömässiga fördelar, har av Birgitta Dahl dömts ut som obegåvade och förstockade. Ett socialdemokratiskt kommunalråd i Oskarshamn blev av Birgitta Dahl i denna talarstol beskylld för lögn. Han skrev till henne, talmannen och statsministern med begäran om en ursäkt, men den lyser än med sin frånvaro. Vattenfalls ledning var för någon vecka sedan i Ringhals och talade om att det efter kärnkraften sannolikt blir kolkondens i Ringhals. Någon dag därefter utgick bannbullan. Vattenfalls hela ledning var korkad. Alla skall tycka som Birgitta Dahl. Demokraten Dahl har utvecklats till en 10 december 1987 despot. Debatten om energipolitiken tystnar. Allt flera i maktens korridorer — från offentliga verk till kraftindustrin — inordnar sig i ledet. Samtalen blir lågmälda. Det är bara Birgitta Dahl som vid behov höjer rösten när någon avviker från mängden. Socialdemokraterna har en egen tideräkning. Den börjar 1982. Birgitta Dahl har varit ansvarig för energipolitiken sedan dess. Med energi har hon föresatt sig att göra oss i Sverige oberoende av kärnkraften så fort som möjligt. Under de snart 6 år som Birgitta Dahl har varit energiminister, har elförbrukningen i Sverige ökat från ca 96 TWh till i dag 130 TWh. Det är drygt 30 96 mer eller fyra stycken Barsebäck. Men det har också gått bra för Sverige. Industrin har investerat i ny produktion. Byggsektorn har kommit i gång. Arbetslösheten har minskat. Handelsbalansen har förbättrats. De anställda har fått reallöneförbättringar. Skulle vi, herr talman, ha fått uppleva denna remarkabla utveckling sedan 1982 om vi hade haft brist på el? Skulle vi så snabbt ha lyckats lösa alla våra stora strukturproblem, om vi inte hade haft tillgång till kärnkraft?

Jag tycker detta måste sägas. De människor som arbetar vid våra kärnkraftverk och alla de som på olika sätt ser till att hålla elpriserna nere och ser till att vi får ström fram till våra väggkontakter, måste få erkänsla för vad de gjort. Herr talman! Vattenfalls generaldirektör skall inte kallas för korkad av energiministern bara för att han är ärlig nog att utifrån sina betydligt djupare insikter om energiförsörjningen än energiministern tala om kolet som ersättning för kärnkraften. Alla de andra mycket kunniga och engagerade människorna inom forskning och kraftindustri som tror på kärnkraften får inte förföljas med glåpord. Deras uppfattningar måste respekteras och bemötas med sakargument. Saknas sakargument finns det anledning att även som energiminister sätta sig ner och fundera om man handlar rätt och vet rätt. All verksamhet, såväl ekonomisk som politisk, i en värld fylld av konkurrens, måste handla om att man ständigt frågar sig vad som kan göras bättre. Man måste ständigt ompröva, ständigt ställa frågan: Varför inte tvärtom? Detta är jobbigt på många sätt och det kostar på. Men framför allt kräver det mental styrka att klara detta eviga omoch nytänkande. Det är så mycket skönare och bekvämare att fortsätta i den gamla trallen — men det leder obevekligt till nedgång och fall. Herr talman! Det finns verkligen anledning att fråga sig om vi lever säkrare och i en bättre miljö, om vi avvecklar vår kärnkraft och länderna runt omkring oss behåller och utvecklar sin kärnkraft. Mår vi bättre och är vi lyckligare om vi i stället för vår kärnkraft — som uppfyller mycket höga säkerhetskrav och som beundras av en internationell expertis — importerar kärnkraftsel via Finland och Danmark över nordelsys temet från Sovjets och Västtysklands kärnkraftverk? Detta redovisar även statens energiverk i den rapport som presenterades i går om tvåreaktorsutredningen — vi tvingas se fram emot en import av el. Mår vi bättre om vi — vilket vi tvingas till — ersätter kärnkraft med kol?

I vilka andra länder i Västeuropa har man lagt energioch miljöfrågorna på en och samma person och på samma departement? Är det bra för energin? Är det bra för miljön? Folkomröstningar och riksdagsbeslut är ingenting som får fungera som rättesnöre hur länge som helst i en föränderlig värld. De är inte eviga. Det gäller att fråga sig: Är det dags att ompröva? Varför inte tvärtom? Herr talman! Det har under senare tid gjorts en rad opinionsundersökningar som är intressanta och tankeväckande. Professor Jörgen Westerståhl har visat att en kvalificerad majoritet av våra professorer i tekniska och vetenskapliga ämnen hyser tilltro till kärnkraften. Professor Westerståhl visade också att allmänheten hyste en mycket stor tilltro till forskarna men liten tilltro till journalister och politiker. Parallellt med denna undersökning tog man reda på journalisternas inställning till kärnkraften, och det visade sig att journalistkåren var mycket negativ till kärnkraft och därmed gav sina läsare och lyssnare en negativ beskrivning av det som hände på kärnkraftsområdet. Mot bakgrund av dessa undersökningar är det förvånande — ja, faktiskt förvånande — att allmänheten, trots allt, är så positiv till kärnkraften. En SIFO-undersökning som publicerades i mitten av november i år visade att 57 90 av de tillfrågade ville låta våra kärnkraftverk gå så länge som möjligt — alltså i överensstämmelse med moderat uppfattning. En övervägande del av tillfrågade socialdemokrater tvivlade på att det skulle vara möjligt att avveckla två reaktorer före 1995. Det var intressant att notera att bara 22 9o av de tillfrågade socialdemokraterna hade förtroende för Birgitta Dahl och för myndigheternas planering när det gäller att avveckla kärnkraften. Sju av tio är övertygade om att svenska kärnkraftverk kan drivas utan allvarligare olyckor. Slutligen: Av dem som tillfrågats är, om kärnkraften avvecklas, Med andra ord är den allmänna opinionen inte i fas med de uppfattningar 10 december 1987 som de av folket valda ombuden i riksdagen företräder. Det är bara vi moderater som ligger i fas med den allmänna opinionen, och det är värt att begrunda. Jag tror, herr talman, att det inte är möjligt för något parti att alltför mycket och alltför länge avvika från de uppfattningar som folket företräder. Det får förödande effekter. Det här kan man ju se redan i dag. De två partier som arbetat hårdast för en snabb avveckling av kärnkraften — vpk och centern — har inte vunnit något på detta, tvärtom. Inte heller tror jag att den svenska järnladyn Dahl i längden orkar hålla emot — åtminstone hoppas jag att hon inte skall göra det. Redan nu har upprorsflaggan hissats av ett antal ärade socialdemokratiska ledamöter av Sveriges riksdag. De har motionerat om ökad objektivitet när det gäller informationen om kärnkraften, och det har vi moderater ingenting emot. Betydligt fler har nog skaffat upprorsflaggan, men den ligger kvar i byrålådan än så länge. Det är, herr talman, värt att notera att det vid det styrelsesammanträde ' som statens energiverk hade i går uppstod en klar splittring inom det socialdemokratiska lägret. En grupp ställde upp bakom Hans Rode och den beställda rapporten från departementet. Lennart Pettersson stod tillsammans med LO och TCO för en annan uppfattning som han inte fick gehör för. Hans Rodes röst — Hans Rode är ordförande — fick bli avgörande. Jag utgår från att någon form av bannbulla kommer att utsändas från energioch miljödepartementet under dagens debatt. Vi måste ta den allmänna opinionen till oss. Det är vår skyldighet som politiker. Många nya miljöhot har konstaterats under senare år. Vi har blivit medvetna om den försurning som förbränning av fossila bränslen ger upphov till. Jag tänker då t.ex. på skogsdöden. Vi är många som plågas av alla tungmetaller som sprids. Sambandet mellan tillväxt, utveckling, bättre livskvalitet och tillgångar på elektrisk energi är mycket starkt. Det är ett faktum som inga skrivbordsmässiga kalkylövningar eller politiska önskningar att tänka bort kärnkraften kan göra någonting åt. Vi är oroade över vad freonerna skall åstadkomma. I dag reser världens miljöministrar runt och talar med varandra om behovet av internationella överenskommelser när det gäller svavel, kväve, freoner och tungmetaller. En fråga som har berörts väldigt litet i den svenska energioch miljödebatten är vilka krav omvärlden kan komma att utsätta oss i Sverige för. Själva är vi beredda att engagera oss i krav på länder med stora utsläpp av svaveldioxid och freoner. Forskningsresultat pekar redan nu på allvarliga klimatförändringar inom 40 år till följd av drivhuseffekten. Koldioxiden, som uppstår vid förbränning som är ett olösligt problem, bidrar starkt till att höja jordens temperatur. Dels hugger vi ner våra regnskogar som förbrukar koldioxid, dels kommer förbränningen av fossila bränslen att öka med 40 96 fram till sekelskiftet. Det härleder till att det blir varmare. Naturkatastrofer —torka och översvämningar — kommer att följa. Om dessa resultat — som redan vår egen Svante Arrhenius i slutet av 1800-talet noterade — blir bättre verifierade, kan vi räkna med starka internationella rekommendationer om att inte öka förbränningen av fossil energi. Även om vi i Sverige själva ännu inte har tagit till oss varningarna för vad koldioxid kan ge upphov till — och detta omnämndes verkligen inte mycket i gårdagens miljödebatt — kan det konstateras att det här redan är ett påtagligt hot i flera länder. Det gäller inte minst Holland, som till stora delar ligger under havsnivån. Vi har ständigt att ompröva och ställa frågan: Varför inte tvärtom? Är det klokt av oss att avveckla kärnkraften för tidigt och ersätta den med kol och naturgas, med tanke på koldioxidfaran? Då har vi ju vid sekelskiftet en elproduktion som bygger på fossila bränslen och som är ett hot mot mänskligheten. Det finns mot bakgrund av den långa rad av miljöhot som är förknippade med fossil förbränning anledning att fråga sig om en alltför snabb avveckling i Sverige är en klok åtgärd. Av gjorda opinionsundersökningar har det framgått att en klar majoritet ifrågasätter det kloka i att avveckla en kärnkraft som uppfyller höga säkerhetskrav. Det svenska folket är inte berett att betala 7-8 miljarder kronor per år fram till 1997 för att avveckla två reaktorer. Anställda inom den elintensiva industrin — i hög grad återfinns dessa i Norrlandslänen — känner oro för sina arbeten. En avveckling till 2010 innebär enligt energiverkets beräkningar att elpriserna stiger från 30,7 öre år 1985 till 51,4 år 2010. För hela folkhushållet innebär det att 26 miljarder kronor kommer att överföras från konsumenterna till staten via Vattenfall och privata kraftproducenter. Det här är en gigantisk omfördelning av pengar som inte gynnar den enskilde. Staten blir starkare och individen blir svagare. Herr talman! Det är nu dags för oss att sätta oss ned och försöka att en gång för alla, över partigränserna, komma fram till en lösning på det spektakel som energipolitiken utgör. Låt folket mot bakgrund av vad som hänt under sju åtta år på nytt ta ställning till kärnkraften i en folkomröstning. Efter två oljekriser på 1970-talet och en folkomröstning år 1980, som tyvärr bara stod för avveckling, kan vi vara övertygade om att det svenska folket är väl insatt i de energipolitiska problemen. Därmed kan man ge oss politiker ett klart besked om vad man vill ha. Det är givet att en folkomröstning kan te sig jobbig och svår. Det kräver, som sagt, mental styrka att tänka om, att ompröva. Men är inte detta politikens innersta syfte, dvs. att kanalisera och tolka folkviljan så att det leder till ett bättre Sverige? Politik är att respektera folkviljan. Om nu — som allt talar för — folket vill något annat än riksdagsmajoriteten, är kanske en ny folkomröstning på sin plats. Vi moderater vill inte motsätta oss demokratins spelregler. Vill de andra partierna det? Med detta vill jag, herr talman, yrka avslag på regeringens och majoritetens i näringsutskottet mening att avveckla två reaktorer under 1990-talet, och yrka bifall till samtliga de reservationer som vi moderater står bakom.

Herr talman! Det finns ett samband mellan utveckling och energianvändning. Det innebär inte att sambandet nödvändigtvis är linjärt, att all ökad energianvändning resulterar i ett högre välstånd. Men det är odiskutabelt att det är svårt att åstadkomma en hög levnadsstandard för många människor utan att detta också får konsekvenser för energianvändningen. Låt oss ett tag se på den globala situationen. Det finns en miljard människor i den rika delen av världen, dvs. i Östoch Västeuropa, USA, Canada och Australien. Den miljarden, som utgör ca 20 26 av jordens befolkning, förbrukar tillsammans långt mer än de 80 96 som lever i de andra delarna av världen. Om det skall vara möjligt att höja levnadsstandarden för dessa 80 96, så att det.ex. skulle få ungefär hälften av den levnadsstandard som vi har i den rika delen av världen, skulle detta, med nu tillgängliga energiråvaror och energiteknik, leda till en ur miljösynpunkt globalt sett oacceptabel användning av fossila bränslen såsom kol, olja och naturgas. Det skulle också få konsekvenser för jordens skogar som redan tunnats ut kraftigt under de senaste decennierna. Sammantaget skulle resultatet bli en starkt ökad mängd koldioxid och kolmonoxid i luftlagren, vilket kunde få för hela vår jord mycket allvarliga verkningar. Allt fler röster höjs som varnar för konsekvenserna vid en starkt ökad koldioxidmängd i luftlagren och vad det kunde innebära för uppvärmningen av och vattennivån på jorden. Folkpartiet har, kanske som första politiska parti, på allvar tagit upp dessa frågor och varnat för konsekvenserna av koldioxidproblemet. Det är inte med glädje jag noterar att varningarna nu kommer med allt större kraft och med allt tätare mellanrum från forskare, internationella konferenser och symposier. Vi måste ta konsekvenserna av en ökad användning av fossila bränslen på jorden på det allra största allvar. Jag vill ändå inte efterlämna ett intryck av oreserverad pessimism. På lång sikt öppnas nya möjligheter för en riklig tillgång till energi med små eller inga negativa miljökonsekvenser. Jag tänker då bl.a. på den teknik som håller på att utvecklas när det gäller soloch bränsleceller och fusionskraft, och också på det möjliga användningsområdet för vätgas. Av det sagda drar jag några slutsatser för Sveriges del. En av de allra viktigaste slutsatserna är att energipolitiken — som inte läggs fast i dag, men förhoppningsvis på basis av en genomtänkt proposition som har utlovats till våren 1988 — skall präglas av långsiktighet. Därför vill folkpartiet inte att Sverige skall bygga sig in i ett nytt energisystem för stora kostnader och som, liksom kärnkraften i dag, redan inom några årtionden kan förutses uppfattas som både miljöskadligt och oekonomiskt. Det sagda ger mig också anledning att kraftigt understryka betydelsen av en ökad satsning på hushållning med energi. Folkpartiet har många gånger kraftigt understrukit att hushållningen måste spela en stor roll i energipolitiken. Vi är naturligtvis medvetna om att hushållning också kan ha negativa miljökonsekvenser. Freonanvändningen ökade som följd av den kraftiga satsningen bl.a. på energisnåla kylskåp och på värmepumpar. Vi vet att konsekvenserna av freonutsläpp i luftlagren kan komma att, i kombination — Prot. 1987/88:42 med bl.a. koldioxid, få mycket negativa miljökonsekvenser. De krav på 10 december 1987 tätbyggda hus som blev en följd av den satsning som gjordes på hushållning = TG Ga oo med energi ledde till bl.a. ett radonproblem, som orsakat mångfalt större strålningsdoser än olyckan i Tjernobyl. Hushållning är alltså inte något som löser alla problem. Men hushållning med energi är, rätt skött, en av de saker som folkpartiet verkligen på allvar finner det angeläget att satsa på. Genom den kan vi också vinna tid och därigenom ökad handlingsfrihet. Jag vill än en gång understryka behovet av långsiktighet i energipolitiken. Det är betydelsefullt om det i riksdagen finns en grund för en energipolitik som kan bära under mer än några år. Om riksdagens beslut endast reflekterar en minoritetsståndpunkt — må vara den största minoriteten — kommer besluten inte att tillföra politiken trovärdighet och tilltro. Ryckighet är farlig. Jag måste säga att jag är djupt bekymrad över den ryckighet som har präglat den politik som regeringen har fört i energifrågan under de senaste åren. Denna ryckighet har märkts på flera olika sätt. De som i Sverige vågade satsa på framställning av biobränslen trodde sig ha fått klara signaler från regeringen om att bioenergin skulle bli en viktig del i framtidens svenska energiförsörjning. Därför vågade de inteckna sina hem och låna pengar för att få en produktion i gång. De har blivit rejält brända av ryckigheten i den förda politiken. Detta är allvarligt särskilt om man i framtiden på nytt vill försöka mobilisera dessa människor — deras entreprenörskap och idealitet. Det är svårt att tro att de skall ha tilltro till vaga löften som lämnas från regeringsbänkar. När det gäller utvecklingen av ny teknik har regeringen visat ett närmast totalt ointresse bl.a. för vindkraften; ingenting har hänt centralt på detta område sedan vi hade en borgerlig regering. Ryckigheten är särskilt farlig när den gäller kärnkraften. Bland det mest betydelsefulla för att vi skall ha en säker kärnkraft är att den personal som arbetar i kärnkraftverken är väl utbildad och väl motiverad. En förutsättning härför är en konsekvent och långsiktig energipolitik. Om personalen inte känner stöd i en sådan politik ökar riskerna starkt för att personalen inte vill satsa på vidareutbildning och engagerad medverkan i säkerhetsarbetet och att den i stället väljer att bryta upp från verksamheten. Detta kan mycket väl bli en konsekvens av de många olika signaler som den socialdemokratiska regeringen satt och ger när det gäller bl.a. tidpunkterna för starten av kärnkraftsavvecklingen. Nu har vi fått ytterligare en sådan signal i den här propositionen. Det talas om att man kring mitten av 1990-talet skall avveckla en å två reaktorer. Jag vill då först ställa frågan hur regeringen tänker sig att denna avveckling skall gå till. Såvitt jag förstår avvecklas inte några reaktorer genom att regeringen uttrycker förhoppningar eller i allmänna ordalag talar om att detta borde vara möjligt. Förutsättningen är att denna riksdag antar en lag som säger att efter ett visst datum får vissa utpekade reaktorer inte längre vara i bruk. Om så sker måste vi räkna med att det kommer ersättningsanspråk som ett brev på posten från dem som är innehavare av de ifrågavarande kärnkraftreakto 15 rerna. Möjligen kan sådana krav undvikas om avställning endast berör av Vattenfall helägda kärnkraftreaktorer. Detta innebär emellertid inte att den verkliga kostnaden skulle bli lägre. Jag frågar mig också vilket det huvudsakliga motivet är till att regeringen nu vill rycka sönder en i detta avseende långsiktig energipolitik. Det huvudsakliga motivet sägs vara förtroendet, tilltron till allvaret i viljan att till år 2010 genomföra den kärnkraftsavveckling som det i den här kammaren finns majoritet för. Ja, det är möjligt att förtroendet för regeringspartiet, genom den socialdemokratiska ryckigheten och bristen på klara och genomtänkta ståndpunkter har undergrävts så till den grad att socialdemokratin för att återställa sin trovärdighet kan behöva detta beslut. Någon annan trovärdighet står inte på spel. Det parti jag företräder har en genomtänkt och klar linje som går ut på att vi skall utnyttja kärnkraften ännu en tid och sedan avveckla den, samt att avvecklingen skall vara avslutad senast år 2010. Vi har också en bestämd uppfattning om hur detta skall gå till. För folkpartiets del är frågan om energipolitiken och kärnkraftens avveckling inte något trovärdighetsproblem. Att den är det för socialdemokraterna är en följd av regeringens egen vinglighet och dess svårighet att uppträda konsekvent i frågan. Jag frågar mig också vilka konsekvenser det föreslagna beslutet skulle få för säkerheten.

Härtill kommer, att förutsättningen för förslaget om en tidigare start för avvecklingen är att kärnkraften fungerat och fungerar så väl som den gör. Tack vare att vi har kunnat få ut mer energi än planerat från de kärnkraftverk vi har kunde det vara möjligt att avstå från att utnyttja en å två reaktorer redan från mitten av 1990-talet. Konsekvensen härav blir emellertid att vi blir ännu mer beroende av de tio kvarvarande reaktorerna. Det blir då oerhört väsentligt att de tio kvarvarande reaktorerna går utan något mankemang. Skulle vi i mitten av 1990-talet avveckla två reaktorer för att därigenom försöka återvinna någon slags trovärdighet åt socialdemokratin gör vi oss, enligt min bedömning, ännu mer beroende än någonsin tidigare av de resterande kärnkraftverken. Jag tycker att detta är ett dåligt förslag. Visst finns det skillnader mellan linjerna i energipolitiken här i riksdagen. Den moderata linjen går ut på att kärnkraften skall tas ur bruk först när den av säkerhetsskäl inte längre är lämplig att driva vidare, dvs. när det blir så dyrt att reparera och renovera reaktorerna att innehavarna av kärnkraftverken inte längre finner det ekonomiskt riktigt att driva dem vidare. Jag tycker inte att detta är någon bra linje, för den står i strid med de beslut riksdagen fattade 1980 och som satte år 2010 som slutdatum, men det är en konsekvent linje. Här finns också en annan linje som representeras av centerpartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Den innebär att man till nästan vilket pris som helst skall raska på med en avveckling och ha den avslutad inom några år eller i varje fall inom ett årtionde. Sedan har vi den linje som innebär att man ännu en tid skall utnyttja kärnkraften under högsta tänkbara krav på stor säkerhet i driften samtidigt som man skapar förutsättningar för en avveckling till senast år 2010. Kring den sistnämnda linjen har det tidigare i princip rått enighet mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Men när det gäller hur vi skall gå till väga för att åstadkomma avvecklingen skiljer det sig alldeles uppenbart mellan partierna. Socialdemokratin verkar i dag, om man skall döma av propositionen, vara inriktad på att avvecklingen skall ske genom statlig reglering på en mängd olika områden. Regeringen skall peka ut när och vilken reaktor som skall avvecklas, vilken typ av ersättning som skall komma osv. Det innebär en detaljreglering steg för steg. Vii folkpartiet hävdar i stället att statsmakterna skall sköta det som åligger dem. Dit hör att statsmakterna skall tala om de grundläggande förutsättningarna som skall gälla för avvecklingen av kärnkraften. De skall precisera de miljömässiga krav som vi politiker ställer, vilka utsläpp vi kan acceptera. Statsmakterna skall också lägga fast en politik när det gäller beredskapen: Hur mycket utländska energiråvaror kan vi basera den svenska energiförsörjningen på? Hur stor kan oljeanvändningen få vara i det svenska energisystemet? Statsmakterna skall också tala om vilken politik som skall gälla beträffande priser och tariffer: Vilken prispolitik är man beredd att ställa sig bakom? Vilka tariffer anser man riktiga för att åstadkomma god hushållning? Självfallet är det statsmakternas sak att också ange vilken energiskattepolitik man skall föra. Statsmakterna skall vidare precisera vilket stöd de vill lämna för utveckling av energiteknik och vilka åtgärder de avser vidta för en förbättrad hushållning med energi. Man skall också sätta in dessa beslut i de sammanhang där det hör hemma. Jag syftar då på bl.a. arbetsmarknadsoch regionalpolitiken. Gör man detta bör man också ha välgrundad orsak att hysa tilltro till att den expertis som finns inom olika delar av det svenska energiområdet vill vara med och på ett konstruktivt sätt genomföra omvandlingen av det svenska energisystemet. Inom t.ex. kraftverksindustrin finns tusentals välkvalificerade personer som, när de vet förutsättningarna, har större förutsättningar än regeringen att planera för och komma med förslag till hur avvecklingen skall genomföras. Vi vet ju att kraftverksindustrin har en skyldighet att leverera kraft, att svara för att det säkert finns kraft. Om kraftverksindustrin får förutsättningarna givna från regeringen på det sätt jag här har angett är jag övertygad om att den har förmåga att lägga fram konstruktiva förslag till hur både ersättningen och avvecklingen av kärnkraften skall gå till. Herr talman! Från folkpartiet ställer vi alltså höga krav på att statsmakterna skall lösa sina uppgifter. Gör de det har vi också stora förväntningar om att andra parter på energimarknaden skall uppträda och handla på ett sådant sätt att vi sammataget får den långsiktighet i energipolitiken som leder till önskade resultat för vår energiförsörjning och som garanterar att vi år 2010 har avvecklat den svenska kärnkraften.

Herr talman! Jag vill börja med en mycket kort kommentar till en av de propositioner som vi har att behandla i dagens debatt, nämligen prop. 1986/87:167. Där slås bl.a. fast rätten för de små elproducenterna att sälja elström till den som innehar områdeskoncession enligt ellagen. De små kraftverksägarna får också rätt att få det pris prövat som koncessionsinnehavaren skall betala. Detta är ett steg i rätt riktning, men i en reservation, nr 40, har m, fp och c gemensamt uttalat att det krävs ytterligare åtgärder i syfte att förbättra konkurrensen och stimulera kommuner, företag och enskilda att aktivt delta i förnyelsen av energisystemet. Vi vill att regeringen skall komma med förslag till riksdagen om sådana förbättringar. Vad vi här talar om är ett garantipris för elström från små kraftverk och även från nya anläggningar för kraftvärme m.m. Detta förslag bygger på en flerpartimotion för ett par år sedan med centern som första namn. Det är viktigt att snabbt få de förbättringar som vi föreslår till propositionens förslag om inte det hela skall bli något av en halsklave i stället för den frihet och ökade konkurrensmöjlighet för de små kraftföretagen som motionärerna en gång syftade till. Herr talman! Om jag skulle försöka att sätta en rubrik på dagens energipolitik så skulle det bli Icke-politiken. Förvisso har vår aktiva miljöoch energiminister pratat mycket och utdelat rätt hårdhänta omdömen och tillrättavisningar åt både det ena och det andra hållet, men vilka är de konkreta resultaten av de senaste årens energipolitik? Det finns ett enigt riksdagsbeslut om att vårt energisystem successivt skall utvecklas mot ett energisystem i huvudsak baserat på varaktiga, helst förnybara och inhemska energikällor med minsta möjliga miljöpåverkan. Basen i ett sådant energisystem måste vara biobränslen. Det finns i dag icke någon energipolitik som främjar denna utveckling. Investeringsstödet har slopats. Oljeskatten används inte för att hålla oljepriset på en sådan nivå att gjorda och kommande investeringar i biobränsleanvändningen bibehåller rimlig lönsamhet. Oljeersättningen skulle fortsätta, det har såväl riksdagen som miljöoch ' energiministern vid flera tillfällen hävdat. I dag finns icke någon energipolitik som främjar detta. Oljeanvändningen ökar och naturgasen har lättare att konkurrera med ökad användning av biobränslen än med befintlig oljeanvändning. Vårt beroende av importerad energi är på väg att öka, även detta tvärtemot gällande energipolitiska beslut. Effektivare energianvändning skall prioriteras, har riksdagen beslutat, och såväl finansministern som miljöoch energiministern har vid olika tillfällen i denna kammare förklarat hur angeläget detta är. Men i dag finns det icke någon energipolitik som främjar effektivare energianvändning. Listan kunde göras lång över hur icke-politiken har brett ut sig på område efter område. Centern har, speciellt efter kärnkraftskatastrofen i Tjernobyl, gång efter annan försökt att få till stånd konkreta beslut och åtgärder för att den energipolitik som riksdagen beslutat om skall fullföljas. Våren 1986 resulterade detta i ett riksdagsbeslut, som socialdemokraterna och centern stod bakom och som innebar att lämpliga åtgärder skulle vidtas för att vi skulle få en kontinuerlig utveckling avseende effektivare energianvändning, fortsatt oljeersättning och ökad användning av förnybar energi. Men socialdemokraterna stod icke för det beslut de själva fattat. Det är skrämmande att man icke kan lita på att socialdemokraterna står för gjorda uppgörelser och icke fullföljer de beslut de själva varit med om att fatta. Under hösten 1986 hette det: Vi kan icke fatta beslut nu, för vi måste avvakta den proposition som kommer i mars 1987. Våren 1987 kunde man icke fatta beslut, för den omtalade propositionen kom inte förrän i slutet av maj och kunde icke behandlas av vårriksdagen. När proposition 1986/87:159 äntligen kom, visade det sig att den icke innehöll någon substans som var lämpad att fatta konkreta beslut på. När vi hösten 1987 har att behandla nämnda proposition har näringsutskottets majoritet ansett det omöjligt att fatta konkreta beslut, eftersom propositionen icke har underlag för detta. Centern har med en icke alltid uppskattad envishet påpekat att allt behövligt underlag har funnits i centerns motioner, men det har icke passat regeringspartiet. Nu strax före jul 1987 kan socialdemokraterna icke fatta beslut i avvaktan på att det skall komma en ny proposition våren 1988. Man kan icke vara säker på att den kommer i sådan tid att riksdagen hinner behandla den under vårriksdagen. Orsaken till denna osäkerhet är bl.a. att man icke kan vara säker på att socialdemokraterna kan komma överens med sig själva om vad som skall stå i denna proposition, som efter två år skall förlösa oss från denna icke-politik. Vi fick i går en demonstration av hur kluvet det socialdemokratiska partiet är i energifrågorna. De två socialdemokratiska ledamöterna i statens energiverks styrelse kunde icke komma överens. Den ena vann över den andra med hjälp av ordförandens utslagsröst. Jag tror att detta ganska väl beskriver dagssituationen inom det socialdemokratiska partiet. Därför kan man icke veta vem som kommer att vinna dragkampen om vad som skall stå i den kommande propositionen. Herr talman! Två år av icke-politik har varit förödande för Sverige och svenskarna. Den socialdemokratiska energipolitiken har icke längre något förtroende kvar hos svenska folket. Det går icke att ena året stimulera Svensson till att lojalt ställa upp på oljeersättning och effektivare energianvändning, och året därefter tillåta att lönsamheten i Svenssons investeringar helt försvinner. Framgångarna i oljeersättningen och energihushållningen i slutet på 70-talet och i början på 80-talet berodde till inte oväsentlig del på att svenska folket ställde upp och ansåg det som en stimulerande plikt att göra insatser, även om de inte var överdrivet lönsamma. Nu har staten förbrukat förtroendet. Omställningen till effektivare elanvändning och ökad användning av förnybar energi kommer i hög grad att försvåras av den icke-politik som regeringen har fört. Svensson låter sig inte luras hur många gånger som helst. Det krävs en långsiktig, konsekvent och medveten energipolitik för att återvinna förtroendet och åter styra in den svenska energipolitiken i den fåra som riksdagen beslutat om såväl 1981 som 1985 och 1986. Centern har i ett antal reservationer i det betänkande som vi nu behandlar redovisat hur en sådan politik skall utformas. Det skulle ta alltför lång tid att här redovisa alla Prot. 1987/88:42 goda centerförslag. Men samtidigt som jag yrkar bifall till alla reservationer 10 december 1987 där centern är med, vill jag peka på några viktiga åtgärder för att göra nuvarande icke-politik till framgångsrik handlingspolitik i överensstämmelse Effektivare energianvändning är inte bara viktig vid användning av energi, utan också när vi producerar energi. Om vi samproducerar el och värme — t.ex. i fjärrvärmeverk och i blockcentraler — blir bränsleåtgången per kWh producerad el mindre än hälften av vad den blir om vi producerar motsvarande el i ett kondenskraftverk. Vi är sannolikt alla överens om att vårt energiskattesystem bör vara så utformat att det främjar en bränsleeffek tiv och miljövänlig energiproduktion. I dag är det inte så. Enkelt uttryckt ger vi i dag en skattesubvention i storleksordningen 4 öre per kWh el, om den produceras i ett bränsleslösande och miljökrävande kondenskraftverk i jämförelse med elproduktion i det mer än dubbelt så bränsleeffektiva och därför också miljövänligare kraftvärmeverket. Vi i centern anser detta förhållande vara orimligt och vill ha en omedelbar ändring. Men icke-politikens företrädare kan icke fatta beslut i avvaktan på pågående utredningar och kommande propositioner. Per-Richard Molén poängterade här tidigare i sitt anförande att kärnkraften måste ersättas med kolkondens. Jag förstår att Per-Richard Molén och de han företräder behöver ha kolkondensspöket att skrämma med, för att därmed få fler att vilja behålla kärnkraften. Centern har i sin avvecklingsplan visat att mellan en kraftvärmebaserad elproduktion och en enligt kraftbolagens riktlinjer kondenskraftbaserad elproduktion kan det skilja 15 miljoner ton kol per år. Det betyder alltså 15 miljoner ton extra kol om kolkondensalternativet skulle komma till stånd. Alla förstår vad detta betyder i form av miljöbelastning, belastning på bytesbalansen, ökat utlandsberoende och dyrare elström. Därför anser vi i centern att det är viktigt att snabbt och klart ge besked om att skall det bli kolkondens i Sverige, så skall det bli på kraftvärmens villkor och inte tvärtom. Icke-politiken medför att djungelns lag i dag råder på energimarknaden. De starka aktörerna tar för sig och försöker stärka sin monopolställning. Det är inte det lägsta priset och den tryggaste energin som är huvudintresset för dessa aktörer, utan det är att skapa de bästa förutsättningarna för att kunna ta ut kostnadstäckning för produktionskostnaderna med så god vinstmarginal som möjligt. Det är Sveriges elkonsumenter som blir de framtida förlorarna i icke-politikens djupa spår. Centern har ett antal gånger motionerat om inrättande av Energins Utvecklingsfond. Resurser till fonden vill vi skaffa genom en avgift på 2 öre per kWh el. Det blir en resurs på över 2 miljarder per år. Denna resurs vill vi i centern använda för att främja den energipolitik som riksdagen har beslutat om. Vi vill framför allt stimulera till effektivare energianvändning och ökad Genom en sådan utveckling kommer behovet av att ersätta kärnkraften med ny elproduktion att bli väsentligt mindre. Vi får en möjlighet att se till att det blir privatekonomiskt lönsamt att spara energi upp till samma kostnad som ny energiproduktion. På så sätt utnyttjar vi de totala resurserna bäst. Vi 20 belastar miljön minst. Vi behöver inte styra utvecklingen med kraftigt höjda elpriser. Vi slipper ifrån de fördelningspolitiska problemen som fördubblade = Prot. 1987/88:42 elpriser innebär. Dessa medför nämligen övervinster hos kraftbolagen i 10 december 1987 storleksordningen 20 miljarder. Låt oss säga att det är en extra skatt för mod Sveriges elkonsumenter. Om beskattningen varit rättvist fördelad kunde den ha kompenserats genom generella skattesänkningar på t.ex. skatt på arbete — eller varför inte med sänkt skatt på mat. Nu kommer denna beskattning att i första hand drabba de elkonsumenter som har direktverkande el. Det gäller elkonsumenter som genom en missriktad marknadsföring från kraftbolagen och en oklar energipolitik har lurats till att välja denna form av uppvärmning. Vi i centern anser att det är ohederligt — även om vi är oskyldiga i detta bedrägeribrott — att belasta dessa elkonsumenter med stora extraskatter. Därför möjliggör vår energipolitik måttliga höjningar av elpriset, men samtidigt kraftfulla åtgärder för att främja optimal förnyelse av vårt energisystem. Herr talman! Jag vill avslutningsvis göra några kommentarer till den utredning som i går redovisades av statens energiverk avseende avvecklingen av de två första kärnkraftreaktorerna. Utredningen visar klart att vi mycket väl kan göra den avvecklingen redan nu. Detta stämmer helt med vad centern har sagt i sin avvecklingsplan. Per-Richard Moléns våldsamma reaktion på detta utredningsresultat var mycket intressant. Energiverket var med ens en svansviftande knähund för den socialdemokratiska regeringen. Det var genant att sitta i styrelsen för ett verk som kunde nedlåta sig till något sådant. Reaktionen är avslöjande. När den etablerade maktstrukturen på elområdet inte får genomslag för sina synpunkter i alla officiella utredningar, känner man sig hotad och försöker på allt sätt misskreditera den som vågar ha en avvikande mening. Per-Richard Molén sjöng här tidigare en lovsång till kärnkraften. Den betyder nästan allt för den ekonomiska utvecklingen.

Jag tycker, tvärtemot Per-Richard Molén, att energiverket är värt en eloge för den självständighet man kan spåra i utredningen. Det är angeläget att vi bryter det mönster av ständigt kraftintressedominerade utredningar som har präglat såväl 70-talet som 80-talet. Nu hoppas jag att statens energiverk står på sig, så vi när det gäller denna utredning slipper uppleva samma halva reträtt som i en utredning som lades fram för energirådet. Den gången blev pressen från kraftintressen och storindustri för hård. Det tycks finnas en panisk förskräckelse för energibrist hos företrädarna för kraftintressena och industrin. Man har vant sig vid att man lätt kan bygga ut till överkapacitet och få fullt betalt. Man kräver t.o.m. beröm för de merkostnader man har åstadkommit genom överkapacitet och felaktigt 21 använda resurser. Man tycks vara övertygad om behovet av fusionskraft för att lösa 10 december 1987 framtidens energibehov, och det skall vara fusionskraft i form av egna solar på jorden. Detta är egentligen mycket märkligt. Nu har vi denna fantastiska fusionsreaktor — solen — som låter 1 500 miljoner miljarder kWh varje år strömma in över vår jord. Hela den globala energianvändningen i form av bränslen, kärnkraft, vattenkraft och solvärme är ca 0,1 miljoner miljarder kWh, alltså mindre än 0,07 oo av den solenergi som strömmar in över jorden. Fotosyntesen binder varje år fyra gånger så mycket energi som den globala energianvändningen. Vinden representerar ungefär 300 gånger så mycket energi som den globala energianvändningen. I denna lavin av energi anser intelligenta människor det vara nödvändigt att skapa egna solar på jorden. Fusionskraft och kärnkraft är den moderna människans Babels torn. Detta är att gå över ån efter vatten. Herr talman! Om vi vill skapa en framtid för våra barn och barnbarn, måste vi nu besinna att all energi som vi vill använda i större mängd och under längre tid måste ingå i solens eget energikretslopp. Gör vi inte det, kommer vi att skaffa oss miljöproblem som genom sina kostnader förkväver en positiv ekonomisk utveckling och på sikt hotar mänsklighetens överlevnad. Per-Richard Molén tog upp koldioxidproblemet och växthuseffekten. Han vill lösa detta problem genom att utöka andelen kärnkraft som i dag utgör 2 90 av den totala globala energianvändningen. Om kärnkraften skulle få en omfattning som verkligen bidrar till att lösa dessa problem, innebär det en gigantisk utbyggnad av kärnkraften som för med sig en koncentration och en polisstat som ingen av oss vill ha. Herr talman! I tisdags kom två utredningar från byggforskningsrådet. Låt mig avsluta med ett citat ur pressmeddelandet avseende rapporten Energi i byggd miljö — 90-talets möjligheter och skriften Energisvar 87 — frågor och svar om energihushållning i byggnader: ”Energihushållning förbättrar det inre klimatet och minskar riskerna för den yttre miljön. Om man konsekvent börjar utnyttja den teknik som redan finns — och som det är ekonomiskt att utnyttja — skulle industriländernas energianvändning om 30-40 år vara halverad. Samtidigt skulle utrymme skapas för utvecklingsländerna att nå upp till 1970-talets västeuropeiska materiella standard.” Herr talman! Detta citat ger oss perspektiv på hur viktigt det är med effektivare energianvändning. Med den kunskapen borde alla riksdagens företrädare för icke-politiken betänka sitt ansvar och ansluta sig till centerns konstruktiva och framtidsinriktade handlings-politik.

Herr talman! Jag vill bara ge Ivar Franzén den informationen att vi inte hotar med kolkondens. Vi bara konstaterar att folkopinionen enligt den ena undersökningen efter den andra inte tycker om kol. Vi moderater tycker att det är en upplysning som vi bör ta till oss. Vi tror att man i första hand skall satsa på kraftvärme. Den ger högre verkningsgrad än kondens. Det innebär samtidigt att tillskottet av koldioxid blir betydligt mycket lägre, samtidigt som man får en elproduktion. Herr talman! Jag förstår att Ivar Franzén gärna vill ge en eloge till tvåreaktorsutredningen. Den är som beställningsarbete ett underbart fint material för centern, eftersom den ger belägg för att man i princip inte skulle behöva vänta till mitten av 1990-talet, utan redan nu kunna slå igen dessa två kärnkraftverk. Men, herr talman, vad säger alla de elvärmekunder bland en miljon husägare, som även är centerpartister, om att med centerns energipolitik få betala ett högre elpris? Hur stämmer centerns energipolitik överens med dess regionalpolitik? Vad säger man inom de elintensiva industrierna, som i hög grad är lokaliserade till stödområden, som kommer att få se sin verksamhet krympa eller t.o.m. läggas ned? Vad säger alla de som bor i norra Sverige och har det betydligt mycket kallare och alltså relativt sett får betala mer när de högre elpriserna kommer? Detta är något som vi bör ta till oss och fundera över. Det är kanske en förklaring till att riksdagens ledamöter inte är särskilt representativa för folkopinionen och dess uppfattning. Jag tycker också trots allt att vi redan nu bör göra något åt koldioxidfaran. Vi har inte tid att vänta.

Herr talman! Jag noterar att det inom centern inte finns någon medvetenhet för sådana miljöproblem som inte passar in i det centerpartistiska mönstret.

Det är beklagligt. Centerpartiet vill ju framstå som ett miljöparti. Då är det bäst att man tar bort skygglapparna och ser till att sätta sig in i de frågor som vi här har diskuterat. Det är också, herr talman, uppenbart att centern som regionalpolitiskt ambitiöst parti måste diskutera mera med centern såsom energipolitiskt parti. Den energipolitik som Ivar Franzén här har talat för skulle få svåra regionalpolitiska konsekvenser. Är centern beredd att ta dem, hänger politiken ihop, men då bör man också ha modet att tillstå att på den regionalpolitiska sidan skulle bekymren bli betydande om centerns energipolitik genomfördes. På en punkt vill jag dock säga att jag kan sympatisera med Ivar Franzén. Statliga svenska myndigheter skall utföra regeringens uppdrag. Det är inget fel i att de eftersträvar att hitta lösningar på de problem som regeringen anförtrott dem. De skall inte av det skälet behöva karakteriseras som svansviftande knähundar.

Herr talman! Jag kan nästan ta Per-Richard Molén och Hadar Cars i klump. För att börja med regionalpolitiken, låt mig först påpeka att vårt förnyelseprogram innebär en ökad tillgång av elenergi för svensk industri. De utmålade negativa regionalpolitiska effekterna på den punkten är helt felaktiga. Däremot kommer vårt förnyelseprogram, en ökad användning av förnybar 10 december 1987 energi, att skapa sysselsättning i hela Sverige. Vi bidrar aktivt till att hela Sverige kan leva och inte bara leva utan utvecklas. Centern förstår inte koldioxidproblemen utan bör gå i folkpartiets skola, sade Hadar Cars. Jag tolkade honom så. Jag sade i mitt huvudanförande att vill viverkligen långsiktigt och seriöst lösa de problemen, måste vi ha ett energisystem baserat på förnybar energi, på biobränsle. Där har vi inga koldioxidproblem, eftersom det sker en cirkulation av koldioxiden. När skogen växer, binds det som vi frigör när vi eldar. Det finns inga andra lösningar på detta problem än att hålla sig inom solens eget energitillskott, som jag försökt säga några gånger. I era förslag finns icke någonting som tillnärmelsevis långsiktigt främjar miljön, som ger våra barn och barnbarn en framtidschans, såsom centerpolitiken gör. Vad säger våra väljare som har direktverkande el? Jo, de måste verkligen applådera, när de konstaterar att med centerns alternativ blir det inte några stora prishöjningar. Därtill erbjuds de morötter för att de skall handla på det sätt som är bäst för dem själva och Sverige som helhet. På varje punkt är detta en politik som verkligen måste anknyta till den enskildes intresse, om han tänker efter. Jag har så hög värdering av svenska folket, att jag tror att människorna kommer att göra det. Därmed är jag inte ett dugg orolig för resultatet när det gäller centerns energipolitik. Låt mig säga något om kolkondens, det spöke som Per-Richard Molén är så beroende av för att få någon framgång i sin politik. Nu är meningarna mycket delade om hur mycket kraftvärme vi kan ha. Här är det lite grand fråga om i vilken skala man tänker och vilken teknik man vill utveckla. Men vi har visat att man i stort sett kan klara energiförsörjningen med inhemska bränslen, om det görs en massiv satsning på kraftvärme och effektivare energianvändning. Nej, Hadar Cars och Per-Richard Molén, det finns en hel del som förenar oss, men ni har här i dag försökt att bara få fram det som skiljer oss åt. Låt oss samlas kring den bas som vi har gemensam. Då kan vi uträtta mycket mer än med den icke-politik som förts under två år.